Herr talman! Jag begär inte att Thage Peterson skall förstå den öppenhet som finns i ett liberalt budskap och ett önskemål om så stor frihet som det över huvud taget finns möjlighet till, där det inte finns tekniska begränsningar, så att vi i detta land får en fri och öppen debatt.

Herr talman! Carl B Hamilton har frågat mig hur jag tänker säkerställa en god hushållning av de för arbetsmarknadspolitiken anslagna medlen. I statsmakternas prioritering inom arbetsmarknadspolitiken av svaga grupper ligger ett kostnadseffektivt tänkande. Denna inriktining grundas bl.a. på forskningsresultat. Dessa visar att det framför allt är samhällsekonomiskt lönsamt att stödja grupper som handikappade, ungdomar samt invandrare och flyktingar. Alternativet är många gånger att dessa grupper för all framtid slås ut från arbetsmarknaden. Statsmakterna ställer för varje budgetår upp ett antal mål, som bl.a. berör de prioriterade grupperna, för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Dessa mål inarbetas i arbetsmarknadsverkets verksamhetsplanering. Måluppfyllelsen analyseras genom att arbetsmarknadsstyrelsen till regeringen redovisar ett antal resultatindikatorer. Dessa indikatorer behandlas vid regelbundet återkommande möten mellan arbetsmarknadsdepartementet och arbetsmarknadsstyrelsen. Resultaten av dessa möten ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla arbetsmarknadspolitiken vad gäller dess effektivitet och träffsäkerhet. Här bör även de av regeringen föreslagna praktikplatserna nämnas. Det föreslagna systemet är ett bra exempel på ökad kostnadseffektivitet, dels på grund av att systemet är mycket enkelt att administrera för arbetsförmedlingen och företagen, dels på grund av att kostnadsökningar undviks genom att bidragskostnaderna är fixerade till ett fast krontalsbelopp. Förutom att arbetsmarknadspolitiken löpande följs upp görs även djupare analyser inom området av bl.a. expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier. Avslutningsvis vill jag understryka att arbetsmarknadsmyndigheterna är väl medvetna om vikten av att tilldelade resurser i nuvarande, ekonomiskt ansträngda läge utnyttjas optimalt.

Herr talman! Låt oss som ett exempel ta ungdomspraktikplatserna för 18-- 19-åringarna. De är ett sätt att få mycket hög volym inom i princip samma ram. Där får man ut väsentligt mer för pengarna. Jag är övertygad om att de unga där kommer att gå till de yrken som de sedan tänker verka i. Tidigare har de i stort sett till hundra procent gått in på kommunens verksamhetsområde. Det är inte en bra väg. På arbetsmarknaden framöver kanske ca 70 % går in i näringslivet. Därför skall man under arbetslöshetsperioden där släppa fram de ungdomar som behöver praktik inom de områdena och inte så att säga köra alla åt ett håll. Det var ett av de stora misstagen med de s.k. ungdomslagen -- i mitten av 80-talet gick alla in på kommunernas verksamhetsområden. När konjunkturen sedan tog sig fanns inte arbetskraften tillgänglig i näringslivet, och det vill jag inte medverka till att upprepa. Man måste fråga sig vart dessa ungdomar är på väg, om praktikplatsen är ett led i deras utbildning, om den är meningsfull, osv. Jag tror att överväganden av den typen är väldigt viktiga.
Herr talman! Det håller jag med arbetsmarknadsministern om, och jag tycker att de här praktikplatserna är utmärkta från den synpunkten. Men det är ju inte det enda inslaget i arbetsmarknadspolitiken. Ta t.ex. de utbildningsinsatser som görs. Där säger vi ofta att det är en investering för framtiden. Men när nu verksamheten expanderar så snabbt skulle man gärna vilja veta och ha bättre kontroll av att den utbildning som genomförs verkligen är av hög kvalitet och har den karaktären att den är en investering för framtiden. Jag vill därför återvända till uppmaningen att i en exceptionell situation se över hela arbetsmarknadspolitiken och kontinuerligt följa den med exceptionella utvärderingsinsatser och effektivitetskontroller -- annars tror jag att fartblindheten lätt kan leda till att vi helt plötsligt får läsa reportage i tidningarna om obehagliga felanvändningar.

Herr talman! Det är bra att ni har ögonen på det. Jag hoppas att ni även ibland har hårdhandskarna på.

Får vi då en situation där ineffektiva arbetsmarknadsåtgärder leder till ett högre budgetunderskott, som i sin tur skulle driva fram en ökad arbetslöshet, är vi så att säga inne i en ond cirkel. Jag vill inte på något sätt påstå att det är på det sättet eller att detta skulle ha någon empiriskt stor omfattning, men det är ändå en mekanism som man kan påpeka i det här sammanhanget, tycker jag.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om regeringen -- till dess konjunkturen vänt -- är beredd att avbryta de aktiva insatserna riktade mot tjänsteföretag i Stockholmsregionen i syfte att förmå dem att förlägga verksamhet till stödområden eller stödjepunkter. Bakgrunden till frågan är den stigande arbetslösheten i Inledningsvis vill jag framhålla att jag anser att det är nödvändigt att Stockholm är en stark ekonomisk motor för att Sverige som helhet skall utvecklas positivt. Stockholm skall dessutom vara ett viktigt ''skyltfönster'' utåt -- både mot EG och mot den övriga världen. I en skärpt internationell konkurrens är det viktigt att vi tar fasta på gemensamma svenska intressen och inte spelar ut olika delar av landet mot varandra. Arbetet med den uppsökande verksamheten riktad mot tjänsteföretag började hösten 1987 och har hittills resulterat i beslut om stöd till etablering av ca 4 000 arbetstillfällen i stödområden eller stödjepunkter. Det senaste året har besluten glädjande nog i ökande omfattning gällt etableringar i stödområde 1 -- dvs. i huvudsak i Alla dessa beslut innebär ingalunda en utflyttning från Stockholm till stödområden. MRF Assistans, t.ex., nyetablerade 143 jobb i Vilhelmina i stället för i utlandet. Dessutom tillkom då 10--15 Av drygt 60 regeringsbeslut avser sålunda endast ca Stockholm till stödområden. Resten av besluten gäller antingen rena nyetableringar eller expansion av befintlig verksamhet på orten. Arbetet med att etablera arbetstillfällen för tjänsteverksamhet i stödområden är baserat på långsiktighet. Avsikten är att få balans i den ensidiga arbetsmarknadsstrukturen i stödområdena. Det är därför viktigt att ansträngningarna inte upphör vid en tillfällig konjunkturnedgång, som dessutom drabbar stödområdena mycket hårt. Som exempel på två aktuella orter kan nämnas att arbetslösheten -- inkl. 15 % i Pajala, ca 13 % i Vilhelmina och motsvarande siffror i Stockholmsregionen mindre än 4 % -- detta trots att de båda nämnda platserna fått tjänsteföretag lokaliserade till sig. Avslutningsvis vill jag göra den kommentaren att arbetskraft under de senaste 30 åren strömmat från stora delar av Norrland till Stockholm. Om det skulle sippra någon liten rännil tillbaka till orter som förlorat uppåt halva sin folkmängd kan det inte anses upprörande.

Herr talman!

De 250 000 kr. per jobb som det har skrivits om i tidningarna gäller etableringen i Vilhelmina. Valet stod mellan ett land som tillhör EG och Sverige, och med den här insatsen valde man Vilhelmina. Jag garanterar Kent Carlsson att detta är en mycket god investering, som kommer att ge mycket ringar framöver för en positiv arbetsmarknad. De här kommunerna, som har förlorat sina ungdomar och som fortfarande förlorar mer än halva sina ungdomskullar varje år, börjar nu nå den situationen där servicen hotas, och det är mycket allvarligt.

Herr talman! En liten sak kanske vi kan vara sams om, Kent Carlsson, och det är att här är inte den enda livsmedelsbutiken eller den enda skobutiken hotade, utan här är bilden en annan, om man uttrycker sig försiktigt. Jag tycker att man tar tag i detta på fel sätt. Om det blir t.ex. 10 utlokaliseringar med vardera 20 personer betyder det mycket för de 10 orter som får dessa jobb, dvs. 200 jobb. Det är inte jobb som tas från Stockholm, utan det är nyetableringar som inte slagit sig fast någon annanstans som diskuteras för de mindre orterna. Jag tror att jag med mina kontakter under den här perioden skall kunna åstadkomma inte bara 1 000 utan fler jobb till Stockholmsregionen, genom internationella kontakter, och det borde Kent Carlsson tycka var bra och själv jobba med i stället för att ge sig på dessa småorter.

Herr talman! Jag har givetvis varit i kontakt med ministerns departement och försökt få fram totalsiffror och sådant, men det har visat sig vara ganska svårt att få den typen av uppgifter. Det pågår en verksamhet som med ett amerikanskt ord kallas ''place hunting'', dvs. att företag tittar på fördelar med att etablera sig på mindre orter. Det kan vara naturupplevelser och sådant som kan ge större trivsel och som gör att personalomsättningen minskar. Det är en verksamhet som redan pågår, och den syns också i befolkningsstatistiken. Det sker en utflyttning av kunskapsintensiva företag till Norrlandslänen. Det gäller inte så många, men det är en trend som har påbörjats och som är bra. Ministern och jag är överens om att Stockholm skall bidra under normala förhållanden, men nu är det en speciell situation. Återigen: Är det vettigt i detta läge att använda ett par hundra miljoner till att bara flytta runt jobb, i stället för att använda pengarna till att skapa nya jobb?
Herr talman!

När en sådan ort får ett litet tjänsteföretag med tio personer stiger stämningen i hela kommunen -- så positivt anses det vara. Jag är övertygad om att Kent Carlsson då skulle komma tillbaka och säga att det är bra att några jobb går ut på detta sätt. Samtidigt har arbetsmarknadsdepartementet och andra departement den kraften gentemot andra länder, där företag nu börjar intressera sig för Sverige igen som en bra plats att investera på, och i de fallen är Stockholm alternativet. Stockholm blir alltså vinnare på den totala verksamheten, och det är viktigt att understryka.

Herr talman! Arbetsmarknadsdepartementet och hela regeringen jobbar med att skapa stabila och bra arbetsmarknader över hela landet. Det är huvudinriktningen, och det har samtliga kommuner och orter nytta av.

Herr talman! Ingela Thalén har frågat mig vilken slutsats jag drar av mitt påstående i ett pressmeddelande att arbetsgivarna inte är villiga att betala för utfört arbete. Den som läst pressmeddelandet kan se, att vad jag sagt är att socialdemokraternas alternativa förslag till regeringens förslag om ungdomspraktik innebär att företagen skall ta fram lönemedel motsvarande ca 2 miljarder kronor. I nuvarande konjunkturläge, då en tredjedel av företagen går med förlust, bedömer jag detta som ogörligt. Företagen bör i stället göra sin insats genom att lägga stor vikt vid att lära ut yrkeskunnighet. Målet är självklart att arbetsgivarna skall betala för ungdomar och andra arbetare när de ekonomiska förutsättningarna finns, dels i form av arbete på den reguljära arbetsmarknaden, dels i form av delat ekonomiskt ansvar i vissa situationer. Regeringens uppfattning är att samhället fram till dess måste ta ansvar för att ge ungdomarna en meningsfull arbetslivserfarenhet genom ungdomspraktik förlagd till hela arbetsmarknaden. I den till riksdagen nyligen förelagda propositionen föreslår regeringen ett konstruktivt och ekonomiskt genomförbart förslag. Det är min uppfattning att det är orätt att låta våra ungdomar drabbas av en omfattande arbetslöshet. Det är inte de som är skyldiga till 80-talets inflations och spekulationsekonomi. De måste även i detta skede få tillträde till arbetsmarknaden och därigenom skaffa sig viktig yrkes och arbetslivserfarenhet. Regeringens förslag till åtgärder innebär att ungdomarna kommer att stå bra rustade att gå in på den ordinarie arbetsmarknaden när konjunkturerna vänder.

Herr talman!

Här rör det sig om en hel mängd småföretagare och medelstora företagare som har kämpat på ett hederligt och bra sätt. Nu är det så att en tredjedel av företagen går med förlust, och då är det mycket svårt att motivera nya utgifter. Dessutom begär jag i regeringens förslag att företagarna gör sin insats genom att lägga stor vikt vid att lära ut yrkeskunnighet åt dessa sexmånaderspraktikanter. Det är en ganska stor insats. Fru Thalén är ju inte omedveten om hur det har varit nu för 18--19 åringarna. Alla har gått in till kommunerna, till en kostnad av 161 500 kr. per år. Där har de egentligen fått mycket av förvaring och ingen utbildning i de yrken som de tänker ägna sig åt. Det tycker jag är en felaktig väg. Dels kostar den så mycket att man inte har råd med den, dels leder den inte framåt för de unga. Mitt sätt att lägga upp det här kommer att leda framåt för de unga. Det är inget problemfritt förslag, men det är ett långt bättre förslag än något annat som har redovisats.

Herr talman! Om det rör sig -- med det konjunkturläge vi har framåt hösten -- om ca 60 000 ungdomar, då måste man ha ett enkelt förslag. Det skall ha ett utbildningsinslag som gör att alltihop är bra för de unga som går in på jobben. Den här debatten kan vi fortsätta senare, när saker och ting är beredda i utskott och kommer till kammaren, men min uppfattning är att hitintills redovisade förslag inte ens kommer att ge sysselsättning åt hälften av de 60 000 undomar som vill ha praktik och arbete utan leder till arbetslöshet, och det är detta jag till varje pris vill förhindra. Jag vill inte ha horder av unga människor gående lediga i månader, utan de unga går till utbildning eller till ett praktikarbete.

Herr talman! Vi har genomfört vissa skattesänkningar för att svenska företag skall investera i Sverige och utländska företag finna det intressant att investera hos oss. Vi ser nu en tydlig omsvängning efter regeringsskiftet. Svenska företag investerar inte längre utomlands på samma sätt som de gjorde under senare delen av 80-talet, och det är stort intresse från utlandet att börja diskutera investeringar i Sverige. Det här är positivt. Det är enda vägen som vi kan skapa ordinarie jobb.
Herr talman! Det är naturligtvis positivt att företag är intresserade av att etablera sig i Sverige. Det tror jag att vi kan vara överens om att man skall se positivt på. Jag vill bara påminna statsrådet om att på grund av andra beslut som den nuvarande regeringen har fattat rasade orderingången på hemmamarknaden under oktober, november och december i fjol på ett mycket dramatiskt sätt, trots sänkningen av förmögenhetsskatten.

Herr talman! Jag vill inledningsvis på Carin Lundbergs vägnar tacka för svaret. Det som upprör i det här sammanhanget är att man lägger ner ett antal företag i Västerbotten som går med vinst. Befolkningen kan inte begripa hur det kan få vara på det sättet. Carin Lundberg och jag deltog i en demonstration på Luciadagen i fjol i Robertsfors tillsammans med ett femhundratal ortsbor. Då hade vi en förhoppning om att kunna övertyga företagen att avstå från nedläggningen. Vi hade tyvärr ingen framgång. Då frågar man sig: Vad gör regeringen i ett sådant läge? Hur utnyttjar den sina möjligheter att utöva tryck på företagen i fråga? Nu säger arbetsmarknadsministern, liksom en rituell inramning, att alla delar av landet skall leva, där skall man kunna driva företag osv., och han påstår att det vidtas en rad åtgärder. Jag finner av svaret inte särskilt många. Skattesänkningar för företag tycks inte ha hjälpt. Och varför skulle de här företagen behöva skattesänkning som redan går med vinst? Regelsystem skall förenklas, står det i svaret. Det har vi nu fått lära oss betyder att löntagarnas villkor skall försämras. Frågan är: Hur långt då? Skall man gå så långt som SAF:s VD på sistone gett idéer om, nämligen att sänka lönerna för arbetare i Norrland? När det gäller ökade regionalpolitiska anslag kan jag notera att insatserna inte är särskilt imponerande. Man minskar i budgeten anslagen för lokaliseringsbidrag. Så jag efterlyser fortfarande det kraftfulla agerandet för att övertyga företag om att de inte skall göra som man gjort i Västerbotten.

Herr talman! Jag förstår att Georg Andersson tar illa upp. Jag vet att televerkets folk, kommunalråd, osv. har förklarat för Georg Andersson och hans kamrater hur oerhört felaktigt det var att stoppa den viktiga utbyggnaden av infrastrukturen och skapandet av ett par tusen arbetstillfällen. Det går att diskutera byggandet. Det är klart att 40 000 tomma lägenheter och tusentals billiga kontor påverkar arbetsmarknaden. Men dessa kunde byggas genom att man så att säga köpte folk från exportindustrin under 1989--1990. Det var ett rus, och nu känner vi av baksmällan. Vem regerade under 1989--1990?

Herr talman! Så sent som i dag har ett socialdemokratiskt kommunalråd från vårt hemlän uppvaktat mig och varit ledsen över det som har hänt med televerkets investeringar. Gång på gång kommer representanter för kommuner till mig och säger att beslutet inte var bra. Som arbetsmarknadsminister -- om jag nu skall se detta i ett så snävt perspektiv -- tycker jag inte att det är bra att 2 000--3 000 arbetstillfällen försvinner på grund av att en, som Georg Andersson säger, tidigare regering ville skjuta på en förändring ett halvår på grund av några artiklar i en tidning. Då har man lånat sig till den allra billigaste politik som man kan låna sig till. Jag trodde att det låg större tankar bakom beslutet.
Herr talman! Jag tycker att det här är ganska upprörande. Vi har en allvarlig situation. I vårt gemensamma hemlän Västerbotten läggs företag som går med vinst ner. Arbetsmarknadsministern säger att han inte kan göra något och att han skall prata med företagen. Det är ett hårt slag mot kommunen. Det här gäller även en rad andra företag, bl.a. gruvnäringen, som ni ger en dödsstöt. I det läget flyr arbetsmarknadsministern till frågan om televerket. Televerket har gjort ett stort nummer av sin indignation och skapat en väldig opinion på ett helt vilseledande sätt och därmed vilselett ett stort antal kommunalråd. Regeringen är ansvarig för vad televerket har för investeringsresurser. Televerket kan fortsätta att arbeta på en mycket hög investeringsnivå.
Herr talman! Vad föreslår Georg Andersson när det gäller de företag som har fattat beslut om att lägga ner? Skall vi övergå till ett stalinistiskt styrelsesätt och ta bort friheten på marknaden? Jag anser -- och det vet jag att Georg Andersson också gör -- att det vore rätt farligt. Det var inte så ovanligt under den socialdemokratiska regeringens tid att ett statsråd kallade till sig folk inför en nedläggning, inte bara en gång utan även två gånger, för att resonera igenom situationen. Mer kan statsrådet inte göra. Vet Georg Andersson någon annan metod för hur man tar över företagens beslutanderätt?

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat mig om det är regeringens målsättning att bortemot var femte grundskoleelev skall gå i en fristående skola vid slutet av 90-talet. Regeringens målsättning är att elever och föräldrar skall ha rätt att välja skola på lika villkor, oavsett skolans juridiska upplåtelseform, och att skolor skall ha rätt till offentliga medel enligt likvärdiga principer oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Detta måste innebära en större valfrihet såväl inom det kommunala skolväsendet som mellan kommunala och fristående skolor samt klarare och rimligare ekonomiska villkor för de fristående skolorna. I dag går mindre än 1 % av eleverna i fristående skolor. Internationellt sett är den siffran mycket låg, vilket också kan ha sin förklaring i att de fristående skolorna ofta har behandlats tämligen styvmoderligt av stat och kommun. Det är rimligt att anta, att när målsättningen om fritt val på lika villkor förverkligas, kommer andelen elever i fristående skolor att öka. Hur stor andelen elever i fristående skolor kommer att bli i framtiden varken kan eller skall regeringen ha någon uppfattning om. Regeringens ambition är inte att var femte, var tionde, varannan eller någon annan andel av eleverna skall välja det ena eller det andra. Regeringens ambition är att alla elever skall kunna välja skola. Jag kan inte erinra mig att ha uttalat någon annan uppfattning än denna, varför jag vill veta vilka tidningsuppgifter frågeställaren bygger sin fråga på.
Herr talman! Jag vill tacka skolministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är vissa tidningsuppgifter, som skolministern gärna får ta del av. Enligt dessa har hon uttalat att hon har en målsättning för hur många elever som fram till sekelskiftet skall gå i privata skolor. Jag vet att ledande företrädare för Moderata samlingspartiet vid andra tillfället har uttalat denna målsättning. Därför är det viktigt att vi får diskutera frågan. Om jag skall tolka svaret, kan jag väl säga att det återigen är en differens mellan det skolministern uttalat i frågan och regeringens uppfattning. I denna fråga är det precis så som i fråga om betygen. Vi vet att skolministern där har uttalat sin egen uppfattning. Det gäller också frågan om avgifter i privata skolor. Det har framkommit att det inte är någonting som regeringen som helhet står bakom -- tror vi i alla fall. När jag läser svaret tycker jag mig se tecken till idyllisering av vad valfrihet och privatisering inom skolväsendet skulle innebära. Det oroar mig litet grand. Vad vi brottas med är nedskärningar i kommuner. Det drabbar skolan. Vi vet också -- det har även borgerliga tidningar varnat för -- att det kan innebära problem med en kraftig utbyggnad av antalet privata skolor. Det kan innebära att vi t.ex. får segregation. Därför skulle jag vilja fråga skolministern, både utifrån den samhällsdebatt som pågår och utifrån det svar som jag har fått och som vi hört här, om inte skolministern ser att det kan skapas problem med en väldigt snabb utbyggnad av antalet privata skolor, då man på något sätt, vi vet ännu inte hur, skall fördela pengarna mellan det offentliga skolväsendet och privata skolor.
Herr talman! Låt mig först säga att jag är väldigt nyfiken på artikeln. Jag vet att andra har uttalat sig om målsättningen för hur stor andel elever som borde göra det ena eller det andra. Jag vet också att jag till journalister har sagt att jag själv inte har någon siffra på vad som är den idealiska målsättningen men att jag naturligtvis hoppas att vi kan åstadkomma en ansenlig mängd fristående skolor, eftersom jag tror att mångfald är bra. Ewa Hedkvist Petersen säger att jag har uttalat mig annorlunda än regeringen om betyg. Det är sant, därför att jag har uttalat mig om min personliga uppfattning. Det gjorde jag på ett tidigt stadium i den debatten. Jag har varit väldigt noga med att varje gång påpeka att det är min högst personliga uppfattning och att understryka vad regeringen har sagt. Det är ju en regering med många deltagare; det måste man reda ut. När det gäller skolavgifterna har jag aldrig uttalat mig på annat sätt än regeringen, av det enkla skälet att regeringen ännu inte har någon uppfattning om avgifternas vara eller icke vara i fristående skolor. Jag tror att den typ av differenser som Ewa Hedkvist Petersen upplever -- det är hon säkert inte ensam om -- bl.a. beror på att intresset, engagemanget och känslostormarna inom skolområdet i dag är ganska stora. Jag försöker vara varsam med orden, men det är inte så lätt. Om jag ser några problem med fristånede skolor? Beträffande segregation kan vi faktiskt nu ta ett steg åt rätt håll, av det skälet att det i dag finns en segregation, eftersom många inte har möjlighet att välja bland alternativ. Jag tror inte att fler fristående skolor eller ökad valfrihet automatiskt leder till ekonomiska bekymmer eller organisatoriska problem för kommunerna. Tvärtom tror jag att det kan finnas lösningar. I mitt nästa inlägg skall jag försöka förklara en del av det som jag tycker är centralt.

Herr talman! Jag har försökt gång på gång att få skolministern att ändå tänka igenom situationen och se vilka problem det kan bli för de elever som drabbas i dessa tider, då vi också har nedskärningar och man skall försöka genomföra en förändring av systemet. Men det är väldigt svårt att få skolministern att kommentera det. Jag tycker att det är trist att skoldebatten nu så väldigt mycket handlar om driftsformer. Häromdagen hörde jag en reporter fråga så här med anledning av den debatt som vi har haft om driftsformerna: Vad är en elev? Är det ett barn som tragglar läxan och hoppar hopprep i skolan, eller är det en vandrande summa pengar? Jag tycker att det visar litet grand åt vilket håll skoldebatten har gått. Det handlar väldigt mycket om pengar och väldigt litet om hur vi skall kunna bevaka alla barns rätt att få en bra utbildning. Jag frågar återigen: När kommer propositionen om privata skolor?

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tycker att ÖB:s förslag är dåligt. Vi vet alla att radarsystemet är ytterst effektivt. Men i en situation där det är utslaget helt eller delvis har vi ingenting, om man skulle följa ÖB:s förslag att ta bort investeringar i och underhåll av den optiska luftbevakningen. Jag är därför mycket tacksam för det som sägs i sista stycket i statsrådets svar. Han säger där att regeringen har beslutat uppdra åt ÖB att redovisa möjligheterna att skapa ett förenklat system, som kanske inte kostar så mycket pengar. Jag vet att försvarsministern känner till att radarsystemet har slagits ut vid ett antal tillfällen de senaste åren. Då har det inte funnits någonting, och det har varit fritt fram. Det läget vill jag inte att det svenska försvaret skall hamna i. Herr talman! Till sist vill jag ställa en fråga till försvarsministern. Med utgångspunkt i planeringsanvisningarna, hur stor del av dagens optiska luftbevakningssystem beräknar försvarsministern skall kunna vara kvar i framtiden?

Herr talman! Jag får tacka finansministern för det ganska utförliga svaret. Det handlar, som finansministern har redogjort för, om Man kan säga att kommunen har vidtagit åtgärder utan att ha lagligt tillstånd och likaså förgripit sig på ett biflöde. Nu handlar det om ifall staten skall ge statsbidrag eller inte och vilka krav som skall vara uppfyllda. Jag anser att regeringen här kommer med en undanflykt som kan liknas vid hårklyverier eller spetsfundigheter. Det sägs i svaret att biflödet inte ingår i bidragsunderlaget. Nej, tacka för det! Detta var en skandal. Förutsättningen för att arbeta i Brattströmmen var att man gjorde denna väg över biflödet, att man gjorde detta ingrepp. Nu vill riksåklagaren väcka åtal mot det. Tacka för att det inte utgör något bidragsunderlag! Jag skulle vilja ställa en principiell fråga till regeringen: Om biflödet ingick i bidragsunderlaget, skulle då regeringen betala ut bidraget? Frågan är om det inte ingår i projektet. Finansministern säger också att kommunen har uppfyllt de krav som rimligen kan ställas för att erhålla det preliminärt beviljade bidraget. Kommunen har satt i gång för tidigt, utan att invänta de tillstånd som krävs. Kommunen har anlagt en bro över ett särskilt biflöde, något som kan leda till åtal. Kommunen har dessutom i slutändan fått ändra sina planer, som finansministern har redogjort för. Och nu skall det ändå leda till att regeringen beviljar bidrag. Man kan säga som representanter för fiskeristyrelsen har sagt: Det är inte meningsfullt att hålla på med detta, när kommuner kan få bete sig i stort sett hur som helst och förgripa sig på naturen. Kommunen är den som tjänar på tilltaget.

Herr talman! Det är ytterst olämpligt att besvara den typ av hypotetiska frågor som Lars-Ove Hagberg ställer. Jag konstaterar endast att denna bro inte ingår i bidragsunderlaget och att pengarna kommer att betalas ut.

Herr talman! Jag vill å det bestämdaste förneka att regeringen genom detta beslut på något sätt skulle uppmuntra till brott. Det är ett ovärdigt uttalande här i kammaren.
Herr talman! Ovärdigt eller inte, kontentan är att under den socialdemokratiska regeringens tid hände ingenting med detta bidrag, trots att en socialdemokratisk majoritet i Älvdalen skötte om det hela, drev på och åstadkom det här brottet -- som jag och även riksåklagaren anser att det handlar om i det här fallet. Nu säger finansministern att den väg och den bro som var förutsättningen för att få statsbidrag inte ingår i underlaget och att det är anledningen till att man får bidraget från staten. Jag kan inte tolka det annorlunda än att denna handling innebär uppmuntran för kommunerna i den här ställningen, nämligen att det är fritt fram att handla ganska vårdslöst i fortsättningen.

Herr talman! Åke Carnerö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge folkrörelserna ökade möjligheter att hyra statliga lokaler för sin verksamhet. Staten utformar lokalerna för myndigheternas egna behov. Det kan säkert finnas statliga lokaler som står tomma under icke kontorstid. I ersättningsförordningen som trädde i kraft den 1 juli 1991 anges att om det ligger inom ramen för en myndighets uppgift enligt lag eller enligt instruktion eller annan förordning, får myndigheten mot ersättning upplåta lokaler om byggnadsstyrelsen har medgett det. Denna typ av tjänst får tillhandahållas andra än statliga myndigheter om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning. Denna förordning medger möjlighet för myndigheterna att hyra ut sina lokaler efter förfrågan från folkrörelserna och andra intresserade. För att myndigheterna skall kunna hyra ut sina lokaler måste bl.a. frågan om tillträdesskydd lösas. Det kan innebära att t.ex. vissa delar av myndightens lokaler måste stängas av och att bevakning erfordras. Det kan ibland vara både praktiskt svårt och kostsamt. Eftersom förordningen endast har gällt sedan den 1 juli 1991 är det möjligt att myndigheterna inte känner till den här befogenheten. För närvarande avser jag inte att vidta några ytterligare åtgärder i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Bakgrunden till min fråga är dels att vi har regeringsförklaringens ord som uttryckligen säger att bl.a. idrottsrörelsen spelar en ovärderlig roll i ett gott samhälle -- vi har många barn och ungdomar som behöver sysselsättning på fritiden och det är en värdefull insats som dessa folkrörelser gör --, dels att det har kommit till min kännedom att det finns fina lokaler vilka kan utnyttjas. I ett speciellt fall handlar det om en gymnastiksal. Det finns föreningar som t.o.m. är beredda att betala ganska mycket för att få tillgång till den, men man har ingen möjlighet att få tillgång till lokalen, trots att den står tom. Med utgångspunkt i det svar som jag har fått skulle jag vilja ställa en kompletterande fråga. Finns det några centrala direktiv, eller några allmänna rekommendationer, från regering eller riksdag när det gäller just att få utnyttja statliga lokaler?

Herr talman! Jag är medveten om att det kan innebära kostnader i vissa fall. I det relaterade fallet skulle det faktiskt bli en kostnad. Kan statsrådet t.ex. tänka sig att regeringen avsätter medel, i samverkan med organisationer och kommuner, för att lösa det hela på ett enkelt sätt? Naturligtvis får det i så fall röra sig om smärre förändringar i en byggnad, i syfte att stödja en folkrörelse. Detta är ett sätt att underlätta folkrörelsernas arbete, i stället för att ge direkta bidrag, och det medför att lokalens användning blir mer flexibel.

Herr talman! Jag tror att alla myndigheter är mycket väl medvetna om existensen av denna förordningen. I praktiken kan det emellertid vara på det sättet att förordningen inte har börjat tillämpas, eftersom den är relativt ny. Många lokaler utnyttjas periodvis, framför allt på vårkanten, och förordningen har ännu inte varit giltig i samband med vår eller sommar.

Herr talman! Också jag ber att få tacka för svaret, eller vad det nu skall kallas som vi här fått höra. Jag hittar inte de nyheter i svaret som skulle föra oss fram till ett borttagande av bensindrivna bilar från år 2000. Däremot hittar jag väldigt mycket som gäller det som beslutades i samband med vår egen miljöproposition förra året. Det handlade då om många bra beslut. Men utvecklingen måste gå vidare. Jag har alltså frågat om nästa steg i utvecklingen av rena fordonsbränslen. Etanolen har ju varit centerns stora paradnummer i många år. Jag skulle vilja veta vad miljöministern har för idéer om hur man kan få i gång de demonstrationsanläggningar som pengar har avsatts till. Som framhållits här förut sades det i radio och TV för några dagar sedan att Lidköping inte ser någon som helst möjlighet att starta en sådan här verksamhet. Det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart, sades det. Diskussioner med företrädare för bilbranschen har förekommit tidigare. Den socialdemokratiska regeringen tog för ett par år sedan initiativ till en diskussion. Från både Saab och Volvo sades det att motorerna finns och att det är bränslet som saknas. Vidare sades det att det är absolut nödvändigt att få fram bättre bränslen för att det skall vara möjligt att komma en bit vidare. Olof Johansson sade här att man kan tänka sig att införa ytterligare en miljöklass, som skulle påverka situationen och underlätta framtagandet av bränslena i fråga. Men jag kan inte se att det står något i svaret om hur och när man tänker göra detta.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag har försökt att hitta en förklaring till att jag tycker att svaret är innehållslöst. Kanske är orsaken att jag är sist bland frågeställarna och att jag dessutom är yngst. Men jag hoppas att det inte är så. I svaret på min fråga säger miljöministern att kommunerna har ett ansvar. Det kan jag hålla med om. Visst ligger ett väldigt stort ansvar på kommunerna men också till viss del på landstingen, som många gånger ansvarar för länstrafiken och annan kollektivtrafik. Vad jag frågat om är vilka ytterligare initiativ som miljöministern är beredd att ta för att förändra storstädernas trafiksystem. Den enda lilla nyhet som eventuellt kan utläsas av svaret är att en handlingsplan mot buller skall tas fram. Men problemen finns också i luften och i utsläppen till luften. Mot den bakgrunden vill jag givetvis ha svar på följande fråga: Vilka ytterligare initiativ är man beredd att ta, och vilka instrument -- om nu ett stort ansvar läggs på kommunerna -- är man beredd att ge kommunerna? Är man exempelvis beredd att ge kommunerna rätt att införa avgifter på biltrafik till innerstadskärnorna? Är man beredd att hjälpa till ekonomiskt för att det skall vara möjligt att göra ordentliga utbyggnader av kollektivtrafiken? Är man beredd att försämra eller resonera om ett borttagande av tjänstebilsförmånen -- som är ett stort problem i storstäderna, framför allt i Stockholm, och som innebär att vi får en mängd onödig trafik? Beträffande den vägtrafikkungörelse som behöver förändras och som jag trodde att den borgerliga regeringen hade förändrat vill jag säga att jag numera är osäker på vad man verkligen har gjort. Det handlar alltså om att man skall kunna förbjuda de sämsta, de tunga, fordonen i innerstadskärnor. Jag ser gärna att miljöministern utvecklar det här resonemanget. Har man alltså någon strategi? Hur blir det med avgifterna? Hur blir det med vägtrafikkungörelsen? Jag undrar helt enkelt om man har någon som helst strategi när det gäller de här frågorna.

Herr talman! Nej, det är inte fråga om kritik mot den egna regeringspolitiken. Snarare kan jag konstatera att vi i fråga om miljöpropositionen förra året nog kom så långt som det då var möjligt att komma. Miljöministern försöker dock att framställa det hela så, att han skulle ha väldigt många nya möjligheter att snabbt göra så mycket mera. 1991 sade Centern att kväveoxidutsläppen skulle minska med 75 % fram till 1995. Kanske kan vi få höra vilka åtgärder miljöministern i regeringsställning, för att ta ett exempel, tänker vidta för att klara nämnda målsättning. I svaret står det t.ex. att elbilar skulle vara en lösning. Det kan jag hålla med om när det gäller storstadskärnor. Men varifrån skall el i större omfattning komma? Elen skall ju också tas någonstans, om nu de aktuella åtgärderna skall vidtas i större omfattning och om det gäller att lösa större problem.

Herr talman! Jag vet inte hur mycket man får utvidga detta frågeställande, men vi rör ju oss i en liten gråzon. Med tanke på det problem som trafiken ändå utgör miljömässigt skulle jag gärna vilja få reda på miljöministerns litet mer långsiktiga och strategiska syn på hur man skall komma till rätta med detta. Delar miljöministern min uppfattning att det handlar om en kombination av teknisk förfining och en förändring av livsstil, dvs. mer kollektivtrafik och mindre användning av egen bil? Tillväxten när det gäller antalet bilar har minskat från 5 % per år under 70-talet till 3 % under 80 talet. Men det är ändå en oerhört snabb ökning. Kväveoxiderna kom vi ju delvis till rätta med i och med att katalysatorer infördes, men framför allt koldioxiderna är ju ett mycket stort problem som hänger samman med växthuseffekten och det som bl.a. skall diskuteras i Rio.
Herr talman! Vi har blivit ganska överens om att man skall använda ekonomiska styrmedel för att komma till rätta med miljöproblemen. Jag vill med hänvisning till Stefan Edman, en känd socialdemokratisk miljökämpe som ofta grälar på oss politiker att vi borde höja koldioxidskatten för att produktionen av biogrödor skall få en större omfattning, fråga miljöministern om detta är något som han skulle kunna tänka sig att verka för.
Herr talman! Det föreligger vissa praktiska problem i denna debatt, men de är inte värre än att de går att hantera. Låt mig när det gäller målsättningen att minska kväveutsläppen säga att det är en självklarhet att vi arbetar vidare med detta. Och det är i detta sammanhang som skatterna och miljöavgifterna kommer in i bilden. Låt oss bara få tid att reparera den dåliga samstämmigheten mellan medel och mål på det området. Experterna säger ju att det var den situationen som vi fick ärva. Frågan om att införa biltullar bereds för närvarande i regeringskansliet, och då svarar man på det sättet, och det sker genom kommunikationsdepartementet. När det gäller frågor om medel år 2000 handlar det naturligtvis både om att vi vet att bilindustrin har goda möjligheter att utveckla teknik och om människors livsstil. Jag håller helt och hållet med om detta. Vår satsning på en ny infrastruktur är en viktig storstadsfråga, och Mälarbanan är ett viktigt exempel på detta. Och det är först nu som de konkreta besluten har fattats, inte före valet. När det gäller frågan om EG vill jag konstatera att kunna skärpa miljökrav av väsentlig betydelse för människors hälsa. I förhandlingarna skall högsta tillämpade ambitionsnivå hävdas. Jag är inte beredd att göra några kompromisser och anpassningar baklänges i förhållande till EG. Och efter samtal med EG-kommissionen vet jag att man där i högsta grad ställer upp på denna målsättning.

Herr talman! Det är bra att miljöministern stryker under att avsikten är att vara pådrivande. Vi har ändå en möjlighet att bibehålla de EES-undantag som man har gått med på i väntan på att EG kommer i kapp oss. Det bör vara en rimlig förhandlingsposition för Sverige att driva detta, dvs. att vi inte skall ge upp. Den moderata linjen, som går ut på att vi skall ge upp och anpassa oss till det som gäller inom EG i dag, skall vi naturligtvis inte följa. Vi skall i stället naturligtvis kräva att, om jag får vända på det, EG anpassar sig till oss. Det är då angläget att vi vid diskussioner med EG lyfter fram de krav som gäller för 1996, så att de nya USA-federala kraven genomförs 1996. Sedan måste vi markera att vi vill ha en stegvis och successiv skärpning. Jag tror att vi just på bilavgasområdet har en bra förhandlingsposition. Jag undrar om miljöministern kan inkludera sådana steg i strategin.

Herr talman! Jag fick inget svar på frågan i mitt senaste inlägg, men jag förstår att det är av tidsbrist. Men medan jag väntar på svaret på den frågan skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga. Olof Johansson tänker i vår ha en förhandling med bilindustrin för att få ett stoppdatum för bensinoch dieseldrivna bilar i Sverige. Såvitt jag förstår är detta en fortsättning på de förhandlingar som den gamla regeringen påbörjade redan 1989, då man diskuterade utvecklingen tillsammans med branschen. Jag skulle vilja fråga om Olof Johansson tänker nöja sig med att diskutera detta med Volvo och Saab, eller om han tänker diskutera detta även med andra bilindustrier. Det är ju trots allt även andra bilar som rullar på Sveriges vägar och gator, och det är kanske litet svårt att klara ut detta med enbart svensk bilindustri.

Herr talman! Nu är man tvingad att begära ordet för att helt enkelt rädda denna debatt. Debattordningen är ju fullständigt hopplös. Nu får vi fortsätta att debattera en stund till så att miljöministern får chans att svara. Även jag är en beundrare av Stefan Edman. Och jag kan tänka mig att hela gänget som sitter här kan ställa upp på det. Allesammans nickar. Miljöministern är alltså inte helt ensam om det. När det gäller att tackla EG-frågan, finns det som vi har fört fram i vår partimotion om EG, nämligen att vi skall verka för en högsta gräns för bränsleförbrukning. Syftet med detta är att komma åt koldioxidfrågan och att vi skall kunna verka för, vilket jag tror att vi är överens om, ett gemensamt arbete för nya drivmedel. Det finns en uppsjö av idéer att jobba med för att kunna vara pådrivande. Jag vill också fråga miljöministern om regeringen kan tänka sig att i förväg inför EG-förhandlingarna redovisa vilka undantag som vi bör driva, så att vi kan få en debatt om detta här i kammaren.

Herr talman! Självfallet skall man i förväg redovisa de ståndpunkter som man går in i förhandlingarna med. Det är t.ex. en viktig del av den kommande folkomröstningskampanjen. Jag kan inte tänka mig att man skall försöka dölja sådana saker. Det är också därför som miljövårdsberedningen redan har haft en hearing om detta. Jag tror att Berndt Ekholm fanns med där bland publiken. Detta är ett av syftena med den sortens verksamhet. Låt mig för Kent Carlsson, som tyckte att jag en aning hade misshandlat honom, tala om att vi inte alltid har varit förtjusta i de storskaliga lösningar som tidigare politiska majoriteter har lagt fast för storstäderna. Det gäller broar, ringleder och annat sådant, som gärna genererar mera trafik. Men det är viktigt att vi är klara över att det här skall miljökonsekvensbeskrivas och miljöprövas, så att det inte skapas en sämre miljö. Vi är naturligtvis på miljödepartementet och i regeringen angelägna om att det här sker på ett seriöst sätt, och vi kommer att handla därefter.
Herr talman! Jag vill verkligen stryka under att det som regeringen gör för att skapa diskussion om EG frågan är positivt. Fortsätt med det! Men samtidigt efterlyser jag fortfarande ett svar på frågan om regeringen är beredd att i förväg redovisa sina ståndpunkter, så att vi får en diskussion om undantagen. Då kan vi få till stånd en verklig parlamentarisk diskussion. Det är inte bara regeringen som på Rosenbad skall diskutera detta, utan alla bör få vara med i den debatten. Jag har inte heller fått något ordentligt svar på om miljöministern verkligen är beredd att motverka moderaternas inflytande när det gäller en passiv inställning i EG-frågan.

Herr talman! Jag tycker att denna debatt tyder på att vad som skall göras redan är gjort. Men jag vill ändå för att miljöministern skall få chansen att svara upprepa frågan om samhällsplaneringens roll och bebyggelsestrukturens roll i ett resurssnålt samhälle.

Herr talman! Mycket kort: Plan och bygglagen överfördes till miljö och naturresursdepartementet. Det enda som vi hittills har sett som resultat av detta är att man underlättat etablering av lågprisbutiker och annat var som helst omkring städerna, vilket faktiskt kommer att medföra ännu mer biltrafik för att folk skall komma åt dessa affärer.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen kommer att flytta fram tidpunkten för när kommunerna skall åläggas att ta hand om freonet från kasserade kylskåp, frysar etc. CFC, ofta kallat freon, i kasserade kyl och frysskåp skall omhändertas på ett miljöriktigt sätt fr.o.m. den 1 januari 1995. Detta beslut är i enlighet med det förslag naturvårdsverket utarbetat. Denna tidpunkt har valts för att det skall vara möjligt att etablera tillräcklig återvinningskapacitet för landets samtliga kommuner. Det finns i dag försök med stationära och mobila anläggningar för destruktion. Dessa anläggningar är dock ännu under utprovning för att få tillräcklig grad av återvinning av CFC. De försök som hittills gjorts med återvinning av CFC i mobila återvinningsanläggningar visar för närvarande på otillräckliga resultat. Under denna uppbyggnadsfas är det viktigt att kommunerna söker efter det alternativ som är lämpligast för dem. Vissa kommuner deltar redan i de försök jag har nämnt. Andra har rutiner för att återvinna den mindre delen av CFC-mängden som finns i kylskåpens kylkretsar. Om återvinningsgraden är alltför låg blir kostnaden för varje kilo återvunnen CFC mycket hög. Jag är därför inte beredd att för närvarande ändra tidsplanen för återvinning av CFC ur kasserade kylskåp. Annika Åhnberg nämner även koltetraklorid. Koltetraklorid har, förutom ozonnedbrytande förmåga, en rad andra egenskaper. Det är t.ex. kraftigt cancerframkallande och har hög giftighet. Det gör att koltetraklorid används i liten omfattning i Sverige i dag. Det företag som år 1988 minskat sin användning med ca 60 % och arbetar för att upphöra helt med användningen till årsskiftet 1992-1993. I EG-länderna diskuteras för närvarande förslag till skärpningar av den internationella överenskommelsen rörande ozonnedbrytande ämnen. Bl.a. diskuteras en avveckling av koltetraklorid till den 1 januari 1996, med vissa undantag. Frågan om skärpning av den svenska regleringen för koltetraklorid bereds för närvarande inom regeringskansliet. Ytterligare åtgärder till skydd för ozonskiktet fattade riksdagen beslut om i juni förra året. Omvärlden har i dag, 1992, planer på att avveckla samtliga ozonnedbrytande ämnen i ungefär samma takt som Sverige. För att lösa det globala ozonproblemet krävs starka internationella avtal, vilket jag kan försäkra att Sverige arbetar aktivt för inom ramen för Montrealprotokollet. Då Annika Åhnberg, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det är bra att regeringen tänker skynda på avvecklingen av koltetraklorid så att vi åtminstone inte blir sämre än EG-länderna. Det kräver å andra sidan inga större uppoffringar. Näringslivet kommer inte att protestera. Koltetraklorid används inte i någon större mängd, som miljöministern nämnde. Men nu gäller frågan freon, och då handlar det om pengar och inte bara om ofullständig återvinningsteknik. Kasserade kylanläggningar som inte läcker CFC kan förstås lagras i väntan på att tas om hand. Det medför inga praktiska svårigheter. Det kan möjligen kosta litet mer. I dag finns det gott om lämpliga lokaler i den mån det behövs skydd för väder och vind.
Herr talman! Naturligtvis handlar koltetrakloridproblematiken primärt om ozonskiktet. Men det är också viktigt att säga att vi inte tänker acceptera principen att förhandsanpassa oss till EG. Det är därför som jag på denna punkt har gett besked om att vi kommer att skärpa bestämmelserna. När det gäller den tekniska möjligheten att ta hand om freon är det ett mångfasetterat problem. Det handlar tyvärr inte enbart om kylskåp, utan det är många av våra ''prylar'', om jag får uttrycka mig så, som innehåller en del freon. Det är bara att beklaga att tekniken ännu inte är fullt mogen överallt. Det anger också frågeställaren i och med att det i frågan anges att man skall lagra det hela. Jag kan naturligtvis tänka mig detta, men också denna teknik har begränsningar. Det kan innebära läckage och problem för kommunerna. Jag utgår från att kommunerna själva på ett förnuftigt sätt hanterar detta. Men det är ingenting vi i dag har anledning att ge kommunerna pekpinnar om. Jag hoppas att kommunerna tar varje möjlighet att ta hand om freonet. Det är deras uppgift och deras skyldighet.
Herr talman! Vi behöver inte träta om koltetraklorid. Jag tycker det är alldeles utmärkt att miljöministern tar detta initiativ för att skärpa regleringen för koltetraklorid. Vi skall i Sverige självfallet inte fatta miljöbeslut utifrån andra än svenska förhållanden. Vi skall inte avvakta omvärldens göranden och låtanden när vi kan agera själva. När det sedan gäller kommunernas vilja och beredskap att ta hand om CFC, tror jag dess värre inte att de styrs av sin goda vilja, utan det är som i så många andra sammanhang fråga om vilket ekonomiskt utrymme de har att göra detta genom exempelvis lagring. Det finns mängder av anläggningar som inte går att lagra. Det är jag medveten om. Men då är det desto viktigare att vi, med tanke på den stora betydelse CFC har, tar hand om de mängder som faktiskt går att praktiskt ta hand om redan i dag.

Herr talman! Jag hoppas att den beredningen gör det möjligt för oss att om någon tid konstatera att miljöministern kommer med ett förslag som tidigarelägger den här tidpunkten.

Fru talman! Det är riktigt som Bo Finnkvist säger att en del av de företag som är aktuella är så stora att det krävs att det åtminstone delvis finns större uthålliga ägare i dem. Det motsäger inte det jag sade tidigare att man skall ge de anställda och allmänheten, svenska medborgare, möjlighet att köpa aktier. De bör få företräde i vissa fall. Men det är klart att regeringen är väl medveten om att i en del av företagen behövs stora uthålliga ägare. Här kan det naturligtvis framöver bli fråga om såväl svenska som utländska ägare. Det kommer ändå att finnas möjligheter för alla svenska medborgare som vill satsa sparpengar i de nuvarande statliga företagen. Det finns ett stort antal företag på den bemyndigandelista som regeringen fick den 18 december. En del av dem är små företag som kanske säljs direkt till privatpersoner, medan andra kommer att bjudas ut över börsen eller på annat sätt. Man kan också få en blandad ägarstruktur, där man får någon som går in och blir en större delägare i företaget och sedan har man en viss spridning av aktierna till allmänheten. Volvo utgör i dag den stora folkaktien i Sverige. Sveriges största företag klarar sig ändå bra, trots att man har en så pass bred spridning av ägandet som man har i Volvo. De visar väl att det går att kombinera de här två ägartyperna i de företag som framöver kommer att utbjudas på marknaden. Jag tror att det finns stora förutsättningar för att man skall få en bra ägarstruktur efter försäljning om man följer det upplägg som regeringen har gått in för. Det förslag regeringen har kommit med i det sammanhanget verkar vara klokt.

Fru talman! Om vi skalar av alla dekorationer på SSAB-affären, Rolf Dahlberg, finner vi att man säger att man kanske skall sälja SSAB 1994, om man får rätt pris. Mer än så är väl inte den hårda kärnan i den affären. Det är ingen rivstart -- och det är jag glad för. Det enda rimliga är att staten står kvar som den långsiktige, ansvarsfulle ägaren. En del av den ideologiska överbyggnaden var att ägandet skulle spridas, att de anställda skulle gå in. Men vad händer när man då lanserar LKAB som ett försäljningsobjekt? Gruvtolvans folk far i taket, och Per Westerberg vågar inte åka upp och träffa dem därför att han är rädd att han skall bli ovettigt bemött. Han kan alltså inte möta dem som i princip skulle vara hans förmånstagare. De anställda på SSAB har, vad jag förstår, inget stort intresse av den här affären, som den har presenterats. Tvärtom har kommentarerna varit mycket tveksamma, och man är intresserad av att ha staten kvar som ägare. Det här med ägarspridning försvinner alltså alltmer ut i dimmorna, dels därför att rätt mycket var dekoration, dels därför att de som ägandet skulle spridas till inte vill bli ägare och de som eventuellt vill troligen inte har pengar för att bli ägare. Det tar nog 10--15 år att bygga upp ett privat sparande så att man kan få en rejäl grupp enskilda ägare. De som då står kvar är institutioner -- dvs. ett anonymt privat ägande -- stora svenska kapitalförvaltare, utländska institutioner. Det sker alltså en övergång från ett samhälleligt, delvis demokratiskt, kontrollerat ägande till ett privat, koncentrerat, fullständigt odemokratiskt ägande. Det här är en återvändsgränd. Det är att göra regeringspolitik och att sätta landets intressen åt sidan för privata intressen och för ett ideologiskt och ekonomiskt tillfälligt mode.